Herr talman! Ulla Andersson har frågat mig hur vinstnivåerna hos privata utförare påverkat personaltätheten och arbetsvillkoren samt om jag avser att utreda vilka effekter företagens vinster haft på kvaliteten i välfärden. Låt mig först konstatera att resurserna till välfärden, tack vare tillväxt, fler sysselsatta och färre i utanförskap, har ökat med över 40 miljarder kronor sedan 2006. Antalet sysselsatta i den kommunalt finansierade verksamheten är i dag 20 000 fler än 2006. Den statistik som interpellanten baserar sig på ska kompletteras med ett register över utförare inom verksamheter som finansieras enbart av kommunsektorn. Andra uppgifter om företag i välfärden, exempelvis ur årsredovisningar, tenderar att inte peka på lika höga vinstnivåer. De privata utförarna tillför kvalitetshöjande värden i vård, skola och omsorg. I utredningar som har gjorts, bland annat av Friskolekommittén, kan det inte konstateras några entydiga kvalitetsskillnader utifrån regiform. Friskolekommittén fann inga uppenbara tecken på att vinster tas ut på bekostnad av kvalitet, utan lyfter fram vikten av seriösa, långsiktiga ägare. Regeringen har därför ytterligare preciserat Ägarprövningsutredningens uppdrag, bland annat om det är rättsligt möjligt och lämpligt att införa kriterier för varaktigt ägande inom friskolesektorn och andra välfärdstjänster. Under våren kommer regeringen med ytterligare åtgärder som förstärker regelverk på välfärdsområdet, till exempel om hur kommuner och landsting ska få en uttrycklig skyldighet att bedriva ett mer strategiskt och systematiskt arbete kring insyn i och uppföljning av privata utförare. Regeringen har konsekvent arbetat bland annat med att skärpa skollagens bestämmelser och avser under våren att lämna sina förslag om villkor för fristående skolor med mera, med utgångspunkt i den sexpartiöverenskommelse som slutits inom ramen för Friskolekommittén samt vissa förslag från utredningen om en ny kommunallag för framtiden. Därutöver har regeringen, för att skydda den svenska bolagsskattebasen, infört effektivare ränteavdragsbegränsningsregler.

Herr talman! Privatiseringen av välfärden handlar helt enkelt om vilket samhälle vi vill ha, vilken tillit vi ska kunna känna till välfärdssamhället och om hur vi ser på människans värde. I borgerlighetens Sverige ser vi hur människan och hennes behov alltmer reduceras till en vara med en prislapp på ryggen. Vi vill ha ett samhälle att lita på där människovärdet står i centrum för politiken och inte vinstintresset - helt enkelt en välfärd att lita på. Det är det som den här interpellationen handlar om. Jag har frågat finansministern om han har analyserat de höga vinsternas effekter på arbetsvillkor och personaltäthet. Vi kan konstatera att det har han inte gjort. Han vill inte heller utreda effekterna av de höga vinstnivåerna på kvaliteten i den offentliga och den privata välfärden, vilket jag också har frågat om. Men jag får väl tacka för svaret. Sverige har gått längre än de flesta andra länder i sin strävan att privatisera, avreglera, tillåta vinstutdelning i skolor och låta riskkapitalbolag ta över välfärden. Att leka affär i välfärden är numera vardagsmat. Det får konsekvenser för oss alla, för även den offentliga verksamheten påverkas. Resurserna urholkas liksom kvaliteten, demokratin och inflytandet över hur skattemedel används. Det blir alltmer en efterfrågestyrd välfärd än en behovsstyrd, där de med störst behov kommer i kläm och tilliten till välfärdssamhället undergrävs. En allt större andel av vår gemensamma välfärd drivs av vinstdrivande bolag, oftast riskkapitalbolag utan insyn och utan möjligheter till meddelarfrihet och yttrandefrihet för de anställda. När bolag genom lagstiftning får fri etableringsrätt och därmed fri dragningsrätt på våra skattepengar får vi allt svårare att styra välfärden dit där behoven finns och är som störst. Var de lönsammaste människorna bor blir i stället styrande för investeringarna. Då vet vi inte längre vad vi betalar skatt till, vem som får ta del av pengarna och hur stor andel som går till det de är avsedda för. Journalisten Kent Werne har visat att av 25 uppköpta bolag har 23 slutat betala skatt efter att de har bytt ägare. Vi har sett hur riskkapitalbolagen genom skattetricksande inte har betalat skatt under de år de bedrivit verksamhet här - verksamhet som skattebetalarna har finansierat åt dem. De lever på våra skattepengar men vägrar själva att bidra. Det har numera gått så långt att Skolverket uppmanar föräldrar och elever att läsa bokslut innan de väljer skola till sina barn. Och vi som har försökt vet ju hur svårt det är. Det är till och med så att en del av dessa bolag inte ens redovisar sin verksamhet här i Sverige. Friskolornas riksförbund kom med, som de själva tyckte, ett utmärkt förslag om att friskolorna skulle försäkra sig mot skolnedläggningar och konkurser. Men det visade sig att det skulle bli så dyrt att de inte hade råd med det. Då om inte förr borde väl de allra flesta ha nyktrat till, men inte Anders Borg och inte högern. Borgerligheten brukar försvara privatiseringarna med att det är viktigt med valfrihet. De ser gärna bort från att den så kallade valfriheten framför allt består av att välja mellan olika riskkapitalbolag. Nio av de tio största aktörerna inom välfärden är just riskkapitalbolag, som till hundra procent är beroende av skattemedel för sin verksamhet. I äldreomsorgen har det gått så långt att USA hamnar i bakvattnet. Här hemma har två riskkapitalbolag över 50 procent av den privata äldreomsorgen. I USA har de 13 största bolagen tillsammans 10 procent. I handikappomsorgen är alla de fem största riskkapitalbolagsägda. Och det är klart att de vill vara i vår gemensamma välfärd. Produktion, konsumtion, löner, vinster och uppköp betalas av en frånvarande tredje part, nämligen skattebetalarna. Jag får tacka för svaret, herr talman. Jag återkommer till detta men också till ytterligare effekter av privatiseringarna.

Herr talman! I ett samhälle som blir alltmer öppet och demokratiskt försöker man, ju mer hårdnackad socialist man är, försvara de sista bastionerna för att ha ett monopolistiskt samhälle utan alternativ. Ulla Anderssons interpellation handlar just om att försöka identifiera detta område. Av statens, landstingets och kommunens budget går en väldigt stor del av resurserna till att upphandla olika tjänster i verksamheter som staten, kommunen och landstinget själva anser att de inte bedriver allra mest effektivt. Man öppnar upp för nya alternativ, nya ögon, nya affärsidéer och företag som kan starta, växa och bygga upp en skattebas i Sverige. Detta förnekar den hårdnackade socialisten. Men man är lite blind. När det gäller till exempel infrastruktur, kamp mot dålig miljö och klimatrisker, försvar och försvarsmateriel - vad det nu vara månde - har man abdikerat från fördummelsen att detta enbart kan drivas av offentligheten själv utan alternativ med inslag som skapar nya och kreativa lösningar. Så har ju utveckling och tillväxt alltid fungerat i samhällen, vilket alla partier utom Vänsterpartiet och möjligtvis Miljöpartiet förstår. När det då gäller välfärden accepterar man att det med skattemedel byggs skolor, vårdcentraler, sjukhus och äldreboenden av de mest skiftande slag av privata entreprenörer. Men när det gäller själva innehållet i den verksamhet som ska bedrivas inom dessa väggar duger det inte längre, utan då kommer den socialistiska retoriken fram. Man börjar klaga och beskärma sig över hur illa det kan skötas fastän det, precis som finansministern anger i sitt svar, inte finns några som helst tecken på att det skulle vara några större kvalitetsskillnader vare sig det bedrivs offentligt eller privat. Då ställer interpellanten riktade frågor om att granska effektiviteten enbart där det finns ett vinstuttag, i stället för att granska effektiviteten i den offentligutförda sjukvården, den offentligutförda skolan och den offentligutförda äldreomsorgen. Herr talman! Under den tid när vi hade ett oerhört litet utbud vid sidan av det offentligdrivna fanns det en mycket begränsad tillsyn, och den tillsynen var ofta förlagd till länsstyrelserna. När det handlar om äldreomsorg vet jag till exempel att en länsstyrelse aldrig någonsin utövade tillsyn över en enda äldreboendeverksamhet inom sitt fögderi. Det är konsekvensen av monopolets härjningar. Då är man "sig selv nok". Då behöver det inte granskas, för det drivs ju gubevars utifrån allmänhetens stöd via att få säga sitt med valsedeln vart fjärde år. Herr talman! Det här är en förlegad syn, en syn som för oss tillbaka och som inte stämmer med omvärlden. Det försöker nu Vänsterpartiet göra till sin viktigaste och kanske enda valfråga. Herr talman! Det är viktigt att de andra partierna i denna kammare står upp och förklarar att detta är ett oacceptabelt synsätt som kommer att kväsa en väldigt viktig tjänstesektor i vårt land som håller på att utvecklas och som naturligtvis ska utvärderas. Precis som finansministern beskriver går alliansregeringen före med den här typen av utvärdering, till skillnad från vad socialister oftast gör när de själva har monopoliserat verksamheten. Då vill de varken höra, se eller lyssna, för de är ideologiskt förankrade i sin förträfflighet. Herr talman! När samhällen byggs upp på detta sätt vet vi vad det leder till. Det leder bakåt, och det leder till inlåsningar. Vi har en historik där Vänsterpartiet en gång i tiden ville förstatliga bankerna. Frågan är om det inte är lika logiskt att göra det som att förstatliga välfärden, som man nu föreslår.

Herr talman! Anders Borgs svar präglas av det som också i övrigt på många sätt utgör grundvalar för regeringens politik och kommunikationen runt den. Det är dels ett siffertricksande, dels en närmast religiös tro på teoretiska marknadsmekanismer. Det finns en del tal: Det är 40 miljarder mer till välfärden sedan 2006 och fler sysselsatta i den kommunfinansierade verksamheten. Men det Anders Borg nogsamt undviker att göra är att låta de siffrorna förhålla sig till ekonomin i dess helhet så att de får något slags mening i fråga om utvecklingen av de specifika behoven inom välfärdssektorn. Där blir siffrorna missvisande om man gör som Anders Borg gör. Sanningen är att det vi har är en välfärdssektor som pressas varje dag. Det vet inte minst de som arbetar inom denna sektor. De måste springa fortare, och de är pressade från alla kanter. När Anders Borg säger att det har kommit mer pengar till välfärden nämner han inte att det är en klart lägre tillväxttakt där än i den övriga ekonomin. Han nämner inte att det i dag är färre anställda per invånare på flera viktiga områden. Det är ett stort problem. Till och med om man hade haft en stabil nivå hade man fått problem inom dessa tjänster. När det dessutom går ned blir det ännu större problem. Varför det? Jo, välfärdstjänsterna är arbetsintensiva till sin natur. Det vet också Anders Borg, tror jag, om han tänker efter lite grann. Det går inte att effektivisera på samma sätt som man kan effektivisera inom bilproduktionen. Man kan inte få samma effekt om man matar en gammal person dubbelt så fort eller om man kör igenom en matematiklektion med dubbelt så hög hastighet. Därför är det så i alla moderna ekonomier att den andel av ekonomin som går till den typen av välfärdstjänster måste öka om man ska upprätthålla en fortsatt anständig nivå och förbättra kvaliteten. Men det är ju bara att titta på Anders Borgs egen budget för att se att så inte är fallet. När man i diagram 10:4 tittar på till exempel kommunfinansierad sysselsättning som andel av den totala sysselsättningen ser man att den går rakt ned och förväntas fortsätta gå rakt ned. Vi vet att Konjunkturinstitutet fastslår att det till och med för att behålla välfärdsnivån på nuvarande nivå krävs att man lägger till åtminstone 80 miljarder i skattehöjningar de kommande åren. Det som har hänt är att de som arbetar inom äldreomsorgen och inom sjukvården har betalat Anders Borgs skattesänkningar till de allra rikaste i samhället. Det är verkligheten som Anders Borg inte talar om. Vi vet varför vi tidigare har byggt upp en välfärdssektor också i Sverige. Det är för att vi vet att den här typen av tjänster skiljer sig från hur Anders Borg kanske har läst sig till i läroböcker att perfekta marknader fungerar. Det är inte så att man kan ha samma överblick över sina så kallade produktval eller leverantörsval inom till exempel äldreomsorgen eller sjukvården som när man väljer äppelsorter på Hötorget. Framför allt är kostnaderna för att välja fel så oerhört annorlunda. Vi kan inte säga: Attan, skolimperiet du valde stack med pengarna och gick i konkurs. Nästa gång du ska gå på högstadiet kan du väl välja någonting annat. Oj, du valde visst ett uselt demensboende. Du kan välja ett annat nästa gång du har demens. Usch då, välj inte det där sjukhuset som sparade in på kirurgisk kompetens nästa gång du ska operera hjärtat. Det fungerar ju inte så. Därför måste de här tjänsterna fungera enligt en annan logik. Den väg som regeringen har valt leder direkt tillbaka. Det är en civilisatorisk tillbakagång som regeringen leder upp till, och den måste sluta i och med det här valet.

Herr talman! Jag undrar hur många av dem som lyssnar på den här debatten som känner igen sig i finansministerns beskrivning av läget i Sverige. Enligt finansministern har allt fler fått nya jobb, kommunerna och landstingen har fått mer resurser och välfärden blir bara bättre och bättre. Vi som rör oss ute i verkligheten ser ju att det inte förhåller sig på det viset, och jag tror faktiskt att också finansministern befinner sig i verkligheten. Vi ser att arbetslösheten ökar, att arbetslösheten är högre i dag än då Anders Borg kom till makten 2006. Vi ser hur våra kommunpolitiker brottas med kraftigt ökade utgifter till försörjningsstöd, alltså socialbidrag. Det måste man betala ut eftersom allt fler människor slås ut i samhället. Jag tror att socialbidragen har ökat med ungefär 30 procent sedan 2006, då den borgerliga regeringen tog över. Vi ser hur Sverige numera märker ut sig som ett av de länder där klyftorna mellan rik och fattig ökar snabbast. Vi kan också se hur kvaliteten i våra skolor rasar och våra elever får en allt sämre utbildning. Det har framgått av den internationella PISA-undersökningen. Ett av skälen till att det ser ut på det här viset är enligt mig att vi har en regering som ensidigt prioriterar skattesänkningar men bryr sig väldigt lite om hur det ser ut ute i verkligheten - i skolan, i äldreomsorgen, i barnomsorgen och så vidare. Och så har vi Finn Bengtsson från Moderaterna. Jag vet inte var han befinner sig just nu. Men i sitt tidigare anförande var han en riktigt ärlig moderat, måste jag säga, för han talade ärligt och öppet om att vi behöver "nya affärsidéer". Det kan ju låta väldigt spännande. Sådana "nya affärsidéer" är väl vad riskkapitalisterna har sysslat med de senaste sju åren under det borgerliga styret. Jag tycker precis som Ali Esbati anförde här tidigare: Det går inte att jämföra industriell verksamhet med välfärdsverksamhet. Att lära våra barn att läsa och skriva och att ta hand om våra äldre är inte samma sak som att producera skruvar och muttrar. Men regeringen har släppt in riskkapitalister i välfärden. Samma logik som präglar andra verksamheter ska kunna prägla välfärden, anser regeringen. Jag tycker att det är viktigt att vi funderar lite på vad ett riskkapitalbolag egentligen är. Det som utmärker ett riskkapitalbolag är att man går in i en verksamhet. Man har ofta väldigt stor upplåning. Man har också väldigt stor andel så kallade kickbacks, alltså belöningar till dem som är involverade ifall man snabbt kan höja värdet på verksamheten. Några år senare ska verksamheten säljas vidare. Det är precis det vi har sett bland våra skolor, inom äldreomsorgen, kort och gott inom välfärden. Det här tycker en moderat som Finn Bengtsson är jättebra. Men jag undrar verkligen vad Anders Borg tycker om den här kortsiktigheten inom välfärden. Jo, det kunde man se ett tag efter den så kallade JB-koncernens konkurs. Då var Anders Borg ute i medierna och sade: Nu måste vi ha långsiktighet och uthållighet inom välfärden. Det var inte det som Finn Bengtsson sade här tidigare, Anders Borg. Jag undrar vad det egentligen är som gäller för Moderaterna.

Herr talman! Jag får justera ned talarstolen - vänsterpartisterna har blivit lite väl stora. Herr talman! Den här debatten har tydlig anknytning till den debatt jag hade med finansministern tidigare i dag om den kommunala sektorns ekonomi och förutsättningar att bedriva välfärdspolitik. Anders Borg var inte särskilt intresserad av att diskutera det, utan han gick omedelbart till sitt favoritämne och parkerade där. Han utslungade: Socialdemokraterna står för bidrag, bidrag, bidrag! Så har Moderaterna döpt om social rättfärdighet. Försäkring när man är sjuk, försäkring när man är arbetslös, det är bidrag. Att de som behöver det solidariskt erhåller det från det gemensamma, det är tungt för Moderaterna. Men det är lätt för Moderaterna att närma sig sitt gamla älsklings och favoritområde. Säger man "skatt" högt får man ta fram luktsalt för att de ska slippa förlamas. Säger man "omfattande fördelning" är reaktionen likadan. Man har dock valt att försöka ta striden på ett annat sätt. I dag väljer man att lova de många vad bara de få kan erhålla. Man väljer att bryta loss politiken från det gemensamma och säga "det privata" och "valfriheten". Den stora valfriheten är inte att få välja omfattning och inriktning av äldreomsorg, skola och förskola, som ju är det viktigaste för människan. Nej, den stora valfriheten för Moderaterna och regeringen är att släppa in de privata utförarna eller producenterna i verksamheten. Varför? Jo, därför att man vet att när man skruvar ned skattetrycket men behoven finns och människor längtar efter mer gemensam verksamhet, då kommer man att säga: Lägg till en krona eller två, så får du en bättre verksamhet. Det åskådliggjordes i går i SVT. Silver Life: Basnyttan är kommunal, men du tar upp din egen plånbok och köper dig bättre vård. Det är fjärran från behov, fjärran från krämpor, utan kvaliteten och förmerandet av välfärden ligger i din egen betalningsförmåga. Det här är slutprodukten när det privata vinstintresset möter politikens oförmåga att hålla det på plats. Vill du ha den utvecklingen, Anders Borg? Tycker du att det är önskvärt? Jag hade ju en lång debatt om JB-gymnasierna med finansministern här i kammaren. Det var innan det blev ett stort medialt intresse. Då raljerade finansministern över min kritik. 1 miljard i konkurs, 100 miljoner i lönegaranti, elever och anställda på gatan - det var oproblematiskt då. Har du ändrat uppfattning, Anders Borg? Kan du säga att det är fel att riskkapitalbolag plockar russinen ur kakan och sedan går i konkurs när vinsten inte finns till städes? Orkar du det, Anders Borg?
Herr talman! I den här debatten är det viktigt att vi börjar med att ställa kyrkan mitt i byn. Vad är det som bygger förtroende bland människor i ett land? Vad är det som gör att man har social sammanhållning? Jo, det är främst två saker: jobb och reallöner. Har man hög arbetslöshet, stort socialt utanförskap och människor utanför arbetsmarknaden slits samhället isär. Klarar man inte av att leverera reallöneökningar upplever människor misstroende och bristande förtroende. Där står Sverige ut. Vi har under krisåren levererat 20-procentiga ökningar av människors disponibelinkomst. Brett i Sverige har vanliga löntagare upplevt att vi levererar löneökningar i avtalsrörelse efter avtalsrörelse, som tack vare låg inflation har gett real köpkraft, och vi har samtidigt kunnat förstärka deras ekonomi genom skattelättnader. Detta har skett samtidigt som andra länder har upplevt stillastående reallöner, stigande utanförskap och urholkad köpkraft med skattehöjningar och nedskärningar. Det är därför förtroendet för politik och politiska institutioner är unikt högt i Sverige bland de europeiska länderna. Det borde vi gemensamt vara glada för. Det är ju detta som gör att Sverige är ett bra samhälle. Vad är utgångspunkten för den här modellen? Jo, det är att vi har ordning och reda på en ekonomisk politik som skapar stabilitet, ger drivkrafter för tillväxt och klarar välfärden. Vänsterpartiet förstår inte vikten av stabilitet, är inte intresserat av tillväxt och vill bara tala välfärd. Det är inte en fungerande samhällsmodell. Då blir det inte reallöneökningar för alla. Då blir det inte jobb, och då klarar vi inte sammanhållningen. Då får vi motsättningar och splittring, och då drar vi isär samhället. Det är precis det som sker i USA eller som vi ser i Frankrike eller Spanien. Reallöner, tillväxt och välfärd - det är balansen. Det är det som är nyckeln. Hur ska vi då göra med välfärden? Vi har några principer som varit utgångspunkt. Det ska vara lika för alla, det ska vara skattefinansierat, och det ska vara med bra kvalitet. Det är effektiv omfördelning att skola, äldreomsorg och barnomsorg tillhandahålls lika för alla utan extra kostnader. I Sverige har vi sedan 20 år tillbaka ett mått av valfrihet. Riskkapitalbolagen har inte uppkommit under den borgerliga regeringen, och de har inte gått in i välfärden under den borgerliga regeringen. De har funnits där hela tiden. Jag antar att det var välfärdens pärla, diamant och kärna under den tid Vänsterpartiet administrerade politiken i Sverige att riskkapitalbolagen fick vara verksamma där, för de fanns ju där. Då var det uppenbarligen helt okej. Och räntesnurrorna - låt oss minnas det - uppkom ju därför att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade ändrat i regelverket för onoterade aktier. Det var då vi fick i gång snurrorna. Det var Vänsterpartiet som eldade på kvarnen så att snurrorna verkligen gick i gång. Sedan har vi fått stoppa järnrör i hjulen för att försöka bromsa räntesnurrandet. Det är sanningen. Alla som sitter i skatteutskottet vet att det där började under vänsterregeringen för att man gjorde skatteförändringar som ledde fram till det. Sedan har vi då valfrihet i Sverige. Är det en stor sak? Mina barn har gått både i kommunalt dagis och i föräldrakooperativ. Mina barn går i dag i kommunal skola. Den fungerar utmärkt. Så är det för de allra flesta svenskar - 75, 80, 90 eller 95 procent, lite beroende på hur vi tittar, går i offentligt finansierad välfärd i kommunal regi eller landstingsregi. Det är väl bra? Om några vill välja något annat är det också bra. Det är detta som den här debatten i grund och botten handlar om. Ska människor själva få välja, eller ska vi begränsa det? Jag tror på ett samhälle där man får välja själv. Jag tror på ett samhälle där man räknar med att den enskilde som förälder, patient eller brukare har en möjlighet att ha inflytande över verksamheten.

Herr talman! I Sverige i dag har vi 70 000 fler arbetslösa än när Anders Borg tillträdde. Vi har en långtidsarbetslöshet som är över 100 procent högre än den var när Anders Borg tillträdde. Anders Borg har lagt 27 gånger mer på skattesänkningar än på vård, skola och omsorg. Anders Borg och jag har debatterat den här frågan i riksdagen i sju år, och han har alltid försvarat den privatiserade välfärden och dess vinstuttag. Vänsterpartiet, däremot, har varit emot det här systemet, där privata, vinstdrivande bolag har fått etablera sig i välfärden, sedan det infördes. Att försvara rätten att ta ut privata vinster ur välfärden har blivit borgerlighetens signum. Genom politiska beslut och lagändringar tvingar de fram privatiseringar. De betalar dessutom kommunerna för att privatisera mera - för att få fram nya affärsidéer, kanske Finn Bengtsson skulle ha sagt. Det är affärsidéer som gav 9 miljarder i privata vinster år 2011 och en äldreomsorg som ger tre gånger så hög avkastning på eget kapital som bankerna. Ordning och reda kallar Anders Borg det. Vi har nog lite skilda uppfattningar om vad ordning och reda i ekonomin handlar om. Men Borg och regeringen vill inte ta reda på konsekvenserna av sina ideologiskt styrda beslut. Anders Borg sade i en tidigare debatt att "riskkapitalbolagens val av investeringsobjekt genom riskkapitalfonder görs för att uppnå bästa möjliga avkastning på det av investerarna satsade kapitalet". Då blir det ganska klart att kvalitet inte precis står i centrum och därmed också förståeligt varför Borg inte vill veta effekterna av sina politiska beslut. Ett flertal rapporter visar dessutom att privatiseringarna inte har lett till vare sig bättre kvalitet eller effektiviseringar. De visar i stället att bemanningen är lägre, att visstidsanställningar och deltider är fler och att utbildningsnivån är lägre i den privat drivna välfärden. Det vill säga att alla de faktorer som enligt forskningen är centrala för kvaliteten i välfärden alltså är lägre eller sämre i den privatiserade välfärden. Tidigare argumenterade högern ofta just utifrån att det var effektivt och lönsamt och att kvaliteten blev bättre när man privatiserade. När det i sin tur visade sig inte stämma började man byta argumentation och talade mer om mångfald och valfrihet. Men man talar aldrig om att valfriheten består i att välja mellan olika aktiebolag, vilket det egentligen handlar om. Jag har faktiskt under alla mina praktikdagar eller studiebesök i äldreomsorgen aldrig mött en äldre som uttryckt önskemål om att få välja mellan olika privata bolag. Däremot vill de kunna påverka innehållet i insatserna, att personalen ska ha mer tid, och de vill ha egna fria timmar att helt bestämma över vad de vill göra, vilket också är Vänsterpartiets politik och förslag. Konjunkturinstitutet har slagit fast att en stor majoritet av de äldre som tillfrågas om kvaliteten i äldreomsorgen inte kan svara på de enkäterna, för de är för svåra. Ändå menar de borgerliga att de ska välja mellan hundratals olika aktiebolag som alla lovar guld och gröna skogar. Och det är inte lätt att välja. Enbart på Kungsholmen fanns det år 2012 100 privata bolag att välja mellan. Året efter hade 30 bolag försvunnit och 50 nya tillkommit. Det var nästan 20 fler än året innan. De äldre utsätts alltså för en hel experimentverkstad. Det andra argumentet som högern brukar lyfta fram är att om man inte är nöjd är det bara att byta skola eller äldreboende. Det visar tydligt på de värderingar högern har, hur man ser på människan. Det är liksom bara att rycka upp sin dotter ur skolan eller ta mormor från boendet, ungefär som det vore vilken vara som helst och inte en människa som finns i ett socialt sammanhang och som dessutom har farit illa. Vi hör liksom ihop, vi människor, och det har stor betydelse när vi formar välfärden. Ska man plocka stora vinster ur välfärden blir det annat som styr än behoven och demokratin. Det blir helt enkelt vinstintresset.

Herr talman! Vi har frågat vad finansministern tänker och tror om att det finns risköverföringsbolag, som jag skulle vilja kalla det, inom välfärden. Det är alltså bolag som överför risk till det allmänna och till brukarna. Vad anser han om det resultat som har blivit? Som svar får vi att Sverige har en god ekonomisk-politisk historia. Ja, vi kan vara eniga om att det är bra att Moderaterna har haft ganska litet inflytande under många år, men det är inte ett svar på frågan. Det är inte heller ett svar på frågan att säga att Sverige står ut. Ja, det är riktigt att Sverige står ut. Sverige är till exempel det land där inkomstskillnaderna har ökat snabbast inom OECD de senaste decennierna. Det är en annan bild än den som finansministern ger. Men kärnfrågan är fortfarande kvar. Kan vi höra en rimlig argumentation från högern, från finansministern, så att man förstår att det finns skillnader mellan välfärdstjänster och andra typer av varor och tjänster som erbjuds på en marknad? Det är en annorlunda karaktär. Det är olika risker och problem förknippade med det som han kallar för valfrihet, som de facto blir kvalitetsförsämringar för brukarna eller, som har varit vanligare hittills, för personalen. Är det, när personalen pressas för att det fattas pengar som i stället har gått till skattesänkningar till de rika, någonting som är värt att kommentera, diskutera, kritisera och reflektera över från regeringens sida? Det svar vi har fått höra i dag från finansministern tyder inte på att det pågår någon sådan typ av tankeverksamhet inom regeringen, och det är trist. Vi vet att det är färre anställda per brukare inom äldreomsorgen, till exempel, när den är riskkapitaldriven. Är det ett problem eller inte? Det vill inte finansministern gå in på trots att det explicit frågas av Ulla Andersson. Det är det jag får med mig av debatten i dag.

Herr talman! Till Anders Borg: Min son går på föräldrakooperativ, och min dotter går i kommunal skola. Jag har inget problem med det, tvärtom. Vi trivs bra med det. Men den här frågan handlar inte om huruvida vi ska ha föräldrakooperativ som kompletterar den kommunala verksamheten, utan frågan handlar om ifall vi ska ha företag som ska kunna gå in och plocka ut vinster och sedan inte återinvestera vinsterna. Den här frågan handlar om ifall man ska kunna ha som hela sin affärsidé att göra kortsiktiga vinster. Man blåser upp värdet på ett företag genom att ta stora lån. Sedan säljer man det snabbt vidare. Det är ett kortsiktigt ägande. Kort och gott: Frågan handlar om huruvida vi ska ha riskkapitalister inom välfärden. Det, Anders Borg, skulle jag vilja att du svarar på. Varför är det här viktigt? Jo, vi ser att nio av de tio största bolagen inom välfärden är riskkapitalister. Det är inte bara ett problem med de riskkapitalistiska bolagen i sig, utan det handlar också om att hela deras filosofi och hela deras anda sprider sig över hela välfärden. Kortsiktigheten påverkar även den kommunala och den landstingsdrivna verksamheten. Om vi har vissa aktörer som kan göra snabba vinster pressar de andra att agera likadant. Det tror jag faktiskt är ett av skälen till att vi ser hur Sverige rasar inom skolområdet i PISA-undersökningen. Vad gör då regeringen? Självklart tillsätter man återigen en utredning. Och Anders Borg vill att våra kommuner noggrannare ska kontrollera de här bolagen. Det tycker jag är ett konkret exempel på att privatiseringen och avregleringen av välfärden leder till en byråkratisering. Man måste bygga upp en kontrollapparat för att se till att det fungerar. Varför kan vi i alla fall inte låta kommunerna välja själva, Anders Borg? För det är väl så att Moderaterna vill att kommunerna ska tvingas att privatisera hemtjänsten genom LOV? Eller är det inte så? Svara gärna på det.

Herr talman! Jag noterade nyss att finansministern talade i fyra minuter utan att en gång nämna bidrag. Det måste vara nära nog ett rekord. Till er som råkar vara sjuka eller arbetslösa vill jag säga: Det är inte ert fel. Jag vill ha ett samhälle där vi tar ett gemensamt ansvar. I morgon kan jag eller någon annan vara sjuk eller arbetslös. Då är inte jag någon bidragstagare som snyltar. Jag är en del av ett samhälle och en gemenskap där vi visar solidaritet och ställer upp för varandra. Det handlar också den här debatten om, den om kommuner, om riskkapital och om hur välfärden ska organiseras. Jag interpellerade fyra statsråd, däribland Borg, kring just denna frågeställning. Borg hade dess värre inte möjlighet att närvara. Alla interpellationer överläts till Peter Norman, statsrådet som brukar skälla på bankerna, men alla vet att han aldrig kommer att bitas. Så är det också nu när det gäller riskkapitalbolagen. Den viktiga frågeställningen rullas iväg över valet. Ty egentligen har man ingenting emot att släppa in de här intressena i välfärdspolitiken, för de kommer att vara motorer i den omdaning som den moderatledda regeringen längtar efter. Om ni inte gör det skulle jag vilja, här och nu, Anders Borg, att du säger: Vi kommer inte att acceptera blandfinansiering i välfärden. Om du gör det kommer din trovärdighet att öka en smula.
Herr talman! Utgångspunkten för den här debatten är att man inte kan debattera välfärd utan att debattera tillväxt, reallöner och jobb. Allting hänger ihop. Det är så man bygger ett samhälle som hänger ihop. Låt oss då ta den här diskussionen utifrån de utgångspunkter vi har. Välfärden ska vara skattefinansierad. Den ska vara lika för alla, och den ska vara av bra kvalitet. Det är regeringens utgångspunkter för hur vi ser välfärden i Sverige. Vi tycker att det är bra att det finns inslag av valfrihet. Vi är alltså inte upprörda över att det är runt 75 eller 95 procent av verksamheterna som är offentliga. Det är bra att det är lite balans mellan personalkooperativ, föräldrakooperativ, aktiebolag, småföretag och andra aktörer på det här området. Det är inte ett problem. Det är inte heller ett resultat av vår politik. När Vänsterpartiet styrde Sverige hade vi också den här typen av företag. Då var det uppenbarligen en väl avvägd politik som hyllades i förstamajtalen också av Vänsterpartiet. Värdet av riskkapitalets roll för välfärden var på den tiden uppenbarligen helt oproblematiskt eftersom man inte gjorde någonting åt det. Detta väcker en del frågor om hur det ser ut med konsekvensen. Låt oss prata lite om uthållighet. Jag måste säga att jag i grund och botten är både förvånad och glad över Vänsterpartiets nya hållning till kapitalismen. Att vi ska ha starka och uthålliga privata ägare som kan ta ansvar för bolagen har jag alltid tyckt. Jag är glad åt att Jens Holm, Ulla Andersson och Ali Esbati nu ger uttryck för att problemet är de kortsiktiga riskkapitalbolagen, inte privat ägande och inte kapitalister som vill producera lastbilar, bygga ut telekommunikationsnät eller bedriva välfärd eller skolverksamhet - långsiktigt, uthålligt och brinnande - för att det ska vara världens bästa lastbilar eller världens bästa skola. Det är vi nu överens om. Jag tycker inte att det är bra om Ericsson eller, för den delen, en friskola tas över av en kortsiktig riskkapitalist som bara vill suga ut pengar ur bolaget. Skälet till att Hennes &amp; Mauritz och Ikea har blivit världsbolag är att det har funnits starka och långsiktiga ägare som har levt med bolagen i med och motgångar. Det tycker jag är jättebra. Det är en del av en svensk modell som vi tappade på 70-talet när Socialdemokraterna, berusade av 68-vin, förde in löntagarfonder i debatten. Nu är vi tillbaka där vi ska vara, i ett folkhem där vi har starka ägare som också ska ta ansvar långsiktigt. Ska vi ha en idé om långsiktiga och starka ägare när det gäller dem som driver välfärdsverksamhet? Ja, jag tycker att det är rätt självklart att vi som politiker har en skyldighet, rättighet och möjlighet att ställa större krav på dem som ska driva verksamheter med skattepengar. Det är rätt uppenbart att vi då kan lägga till olika typer av krav på kompetens eller uthållighet eller olika krav på att man har en finansiell styrka som gör att verksamheten kan bedrivas långsiktigt. Problemet är att jag inte är riktigt övertygad om att det är där skon egentligen klämmer för Vänsterpartiet. Är man nöjd om vi får de långsiktiga, bra, uthålliga och stabila kapitalisterna, som vill satsa på välfärden? Är det inte egentligen så att Vänsterpartiet tycker att valfrihet är en störning? I enhetsmodellen ska det inte finnas något annat än kommunal och statlig verksamhet. Är det inte där skon klämmer på riktigt?

Herr talman! Det här är intressant. Vi har haft en finansminister som har varit här för att besvara en interpellation med frågor om han har analyserat effekterna av privatiseringarna i välfärden, effekterna på kvalitet och personaltäthet samt de höga vinstnivåerna. Han har inte ens berört frågorna under alla dessa minuter. Vi har dessutom en finansminister som inte verkar se skillnaden mellan att tillverka lastbilar och bedriva utbildningsverksamhet för barn och unga. Det gör mig rätt orolig. Anders Borg pratar gärna om mångfald och valfrihet, men han döljer att nio av tio av de största bolagen i välfärden ägs av riskkapitalbolag. Det är inte så mycket mångfald utan snarare enfald. I den privatiserade äldreomsorgen är ungefär 2 procent av alla aktörer någon form av kooperativ, ideella aktörer eller icke vinstdrivande aktörer. De andra 98 procenten är alltså vinstdrivande bolag, framför allt riskkapitalbolag. Jag kallar inte det mångfald. Det är snarare så att de mindre, ideella aktörerna som inte drivs av ett vinstintresse försvinner från välfärden eftersom de äts upp av de stora aktörerna. Anders Borg har inte nämnt med ett ord de 9 miljarder som gjordes i privata vinster 2011 i den privatiserade välfärden. Han har inte nämnt med ett ord att den privatiserade äldreomsorgen har tre gånger så hög avkastning som bankerna har eller att utbildning och skola har dubbelt så hög avkastning som bankerna har på eget insatt kapital. Jag tycker att det är djupt bekymmersamt. Anders Borg, till skillnad från mig, lovordar vinstintresset i välfärden medan jag menar på att det leder bort från demokratiska beslut, insyn och en behovsstyrd välfärd. Vi får en välfärd som inte fördelas efter behov och inte blir lika. Vi har en finansminister som inte vill se konsekvenserna och ta ansvar för sina beslut. Det beklagar jag djupt. Privatiseringar handlar enbart om ideologi och inget annat.
Herr talman! Det centrala i diskussionen är att vi ska förbättra välfärden långsiktigt i Sverige. Det ska vi göra genom att vi har en konkurrenskraftig ekonomi där många människor jobbar, där vi bygger företag som har råd att betala sina skatter och driva produktion i Sverige. Då får vi in pengar till att bedriva en bra välfärd, så att alla barn som börjar på förskolan eller dagis upplever att det finns en bra verksamhet där de får lära sig att leka med både bokstäver och siffror, att man kommer till skolan och upplever att det finns lärare som orkar vara engagerade och brinna för just de elever som sitter i klassrummet, att man kommer till en vårdcentral och känner att man möter en bra verksamhet där man snabbt träffar en läkare eller sjuksköterska för att få hjälp när man är förkyld eller har ont. Vi ska ha en sjukvård i Sverige som är i världsklass, bättre än i de allra flesta andra länder när det gäller att säkra att man överlever en cancer eller klarar en långvarig sjukdom. Det är bra och viktigt. Det handlar ytterst om att vi har resurser, att vi har tillväxt, produktion, arbete och kapital i Sverige som driver verksamheter. Det är sådant som engagerar människor. Vi ska ha en bra välfärd som är tillgänglig för alla. Sedan har vi diskussionen om valfrihet eller inte. Jag tror att det är bra med valfrihet. Om vi ska klara långsiktig uthållighet i finansieringen av välfärden behövs konkurrens, nytänkande och nya former. Är allt frid och fröjd med de system vi har? Jag kan naturligtvis se att det finns en del uppenbara brister i systemen. Det är därför vi ska säkra en högre grad av långsiktighet, ha bättre kontroll och stänga möjligheten till skatteplanering när vi ser hur bolag, precis som under S-regeringarna, använder räntesnurror för att undvika betalning. De sakerna ska vi korrigera, och då blir välfärden bättre. Det, herr talman, måste vara utgångspunkten för debatten.